Fru talman! Monica Green har frågat mig vad jag avser att göra för att Vätternrundan ska kunna köras mer trafiksäkert och för att påskynda arbetet med de 30 bilfria milen. Bakgrunden till frågorna är att organisationen för cykelevenemanget Vätternrundan vill kunna få till stånd en avlysning av biltrafiken under evenemanget av säkerhetsskäl. En ökande och säker cykling är självklart bra för alla. Regeringen har därför tillsatt en cykelutredning, som den 1 oktober i år kommer att redovisa sina förslag till hur vi kan åstadkomma en ökad och säker cykling. Många lovande lokala och regionala ansatser finns också för att underlätta cyklingen. När det gäller tävling eller uppvisning på väg finns redan bestämmelser i trafikförordningen. Berörd länsstyrelse kan ge tillstånd och bestämma om de föreskrifter som kan behövas för att förebygga fara eller olägenhet för annan trafik, för dem som bor eller uppehåller sig vid vägen eller som behövs av andra skäl. Åtgärder som enkelriktning eller avstängning är möjliga enligt bestämmelserna, om tillståndsmyndigheten finner att det är den bästa lösningen. Vid bedömningen bör hela situationen vägas in, det vill säga hur tävlingen eller uppvisningen är tänkt att genomföras, om den har stort allmänintresse, om vägen används för andra ändamål, om trafiken kan ledas om eller om det finns andra lösningar för transporter och boende eller verksamheter som behöver använda vägen. Någon ändring av trafikförordningen är alltså inte aktuell, eftersom bestämmelserna redan ger goda möjligheter till bedömningar utifrån förhållandena i det enskilda fallet. Jag har fullt förtroende för att myndigheterna gör bra avvägningar mellan de olika intressen som kan finnas, med hänsyn till allmänintresse, trafiksäkerhet, framkomlighet och i dialog med de berörda.

Fru talman! Jag tackar ministern för svaret. Vi har ett gemensamt mål, nämligen att ingen ska dö eller skadas svårt i trafiken. Det ska vi jobba tillsammans för. De oskyddade trafikanterna, alltså gående och cyklister, är mest utsatta. Här skulle vi kunna göra mycket mer tillsammans med kommuner och regioner för att få fler trafiksäkra vägar för cyklister och cykelvägar och gångvägar som är bra för cyklister och gående. Att cykla är härligt, roligt, nyttigt och billigt - ja, kanske inte så roligt en sådan här regnig dag. Det är dock bra för folkhälsan och mycket annat att vi uppmuntrar till mer cykling i Sverige. Det borde vara lättare att ta sig med cykel till jobb, skola och fritidsaktiviteter. Man kan också uppmuntra till mer cykling genom att underlätta för tävlingscyklister när de tränar och genomför sina lopp. Vätternrundan är ett stort idrottsevenemang. Både tävlingscyklister och motionärer tar sig de 30 milen runt Vättern, och det har man gjort i 45 år. I år startar 23 000 deltagare från 35 länder. Vätternrundan är så populär att kineserna tänker införa en Vätternrunda i Kina. Det är alltså ett väldigt bra arrangemang. Det finns dock ett problem, och det vet jag eftersom jag har cyklat Tjejvättern, Halvvättern och hela Vätternrundan. Det är väldigt besvärligt med bilisterna som ska förbi, och det är både tung yrkestrafik och privatbilister. Det är jobbigt att cykla på vägarna när det kommer långtradare och annan trafik. Det är också farligt. Ju längre vi cyklister cyklar, desto tröttare blir vi. Därför borde det vara möjligt att avlysa vägen. Det rör sig ju bara om ett dygn. Vätternrundans arrangörer har lovat att se till att boende kan ta sig till sina hus, att anhöriga som vill heja kan ta sig till vissa platser och att nyttotrafiken kan ta sig fram. Det handlar som sagt bara om ett dygn per år. Det vore fantastiskt om vi tillsammans kunde se till att Vätternrundan blir bilfritt under detta dygn. Då skulle deltagarna kunna se fram emot detta arrangemang ännu mer. Minister säger att det redan finns tillräckligt med föreskrifter för att kunna avlysa vägen. Menar ministern de gamla från 1987 eller menar ministern nya föreskrifter? Menar ministern att länsstyrelsen redan i dag kan besluta att Vätternrundan ska vara bilfri?
Fru talman! Jag är glad över Monica Greens engagemang. Jag vet att Monica Green har cyklat och även kommer att cykla hela sträckan. Personligen ska jag bara cykla en del av sträckan i år. Jag vet att fler vill kunna använda cykeln till och från arbete och studier eller som allmän avkoppling. Därför tror jag att det arbete som Trafikverket har gjort under det senaste året för att mer få in cykeln i det allmänna är en viktig utgångspunkt, även kopplat till trafiksäkerhet. Det är riktigt det Monica Green säger. I vårt arbete med nollvisionen talar vi ofta om trafiksäkerhet och att ingen ska dö eller få allvarliga skador i trafiken. Tyvärr ser vi att de oskyddade trafikanterna är den olycksgrupp som ökar. Det är svårt att sätta fingret på varför, för många av olyckorna är singelolyckor där ingen annan är inblandad. Detta tittar vi på för att se vad som kan göras i design och planering av cykelbanor. Fru talman! Att vilja cykla Vätternrundan kan kanske få många att börja träna. Oavsett om det är en tävling eller inte pågår det under många timmar med många människor, och då blir trafiksäkerheten viktig. I trafikförordningen från 1998 finns möjlighet för tillsynsmyndigheten, i detta fall Länsstyrelsen i Östergötland eftersom loppet startar där. Det har varit många diskussioner. Vad jag vet är att man i arbetet för att få det bilfritt gör en helhetsbedömning av hur det kan bli så trafiksäkert som möjligt för deltagarna men också för dem som möter cyklisterna - detta i kombination med de boende, näringslivets transporter och annan typ av pendling som bör finnas. Det finns en delsträcka som är rätt knepig i dagsläget. Det är sträckan mellan Motala och Ödeshög på riksväg 50. Här har man avslagit ansökan om att göra det helt bilfritt. Vi ska ändå ge en stor eloge till hela arrangemanget. Med tanke på hur många tusentals som deltar är det förvånansvärt få olyckor som inträffar. Det har dock skett. När jag googlade på det såg jag att den senaste inträffade 2003, och det var en dödsolycka. Denna fråga är också viktig informativt. Mot slutet av loppet blir man som cyklist tröttare och tröttare, vilket Monica Green nämnde, och då är det viktigt att man som arrangörerna informerar om inte sätter sig i bilen och kör därifrån. Det har nämligen lett till en del olyckor. Man måste alltså se till helheten. Jag har fått frågan om det behövs någon form av lagändring. Vår tolkning är att det inte behövs det, utan här avgör tillsynsmyndigheten i samråd med alla andra. Det finns dessutom särskilda myndighetsföreskrifter. Det kanske har varit en tolkningsfråga om de är bindande eller inte, men lagutrymmet gör det här möjligt. Låt oss titta lite framåt. Det vore fantastiskt om det går att få det bilfritt. Det pågår nybyggnation och ombyggnation av riksväg 50, så om några år har vi kanske löst en del av problemet och kan få ytterligare sträckor bilfria som det i dagsläget har varit svårt att ge tillstånd att helt avlysa.
Fru talman! Vad har Cyclassics i Hamburg, Stockholm Marathon och Göteborgsvarvet gemensamt? Ja, det är stora idrottsevenemang, men de har ytterligare en sak gemensamt. Då är trafiken avlyst. När dessa stora evenemang genomförs stängs trafiken av för att de som tar sig fram på gatorna ska kunna göra det på ett säkert sätt. Catharina Elmsäter-Svärd har alltså rätt i att en del länsstyrelser har stängt av trafiken. Men i detta fall har frågan bollats mellan länsstyrelsen och Transportstyrelsen, och ingen har velat ta beslutet och säga slutgiltigt hur det ska bli. Trots vårt gemensamma mål att de 30 milen runt Vättern ska bli bilfria under ett dygn varje år hänger det ändå upp sig på vissa föreskrifter och överklaganden. Hur ska vi göra då, ministern? Vi vill båda kunna cykla Vätternrundan. Det är roligt att ministern ska cykla fyra mil i år, men nästa år kanske ministern cyklar ännu längre. Då har vi kanske nått delmålet att stänga av åtminstone delar av Vätternrundan. Vi kanske har stängt av fem, sju eller tio mil. Om man delar upp det och ser det som delsträckor, precis som man gör när man tävlar, kan vi ha som slutligt mål att vi ska ha 30 bilfria mil. Vad tror ministern om att vi skulle kunna jobba tillsammans för att se till att cyklisterna på Vätternrundan faktiskt får cykla bilfritt?
Fru talman! Monica Green gör en jämförelse med ett lopp som går i morgon, Stockholm Marathon. Det är riktigt att man där har stängt av trafiken helt. Det har gjorts en bedömning av helheten, precis som jag antar att tillsynsmyndigheten har gjort när det gäller Vätternrundan. I Stockholm handlar det om en avstängning mellan kl. 11 och 18 under lördagen. Det är en mer begränsad tid, men det är trots allt helt avstängt. Jag kan tänka mig att man har gjort bedömningen att det för dem som blir berörda av en avstängning finns fler alternativa vägar och kombinationer av kollektivtrafik. Vi har till exempel tunnelbanan som inte går ovan mark. På den sträcka mellan Motala och Ödeshög som jag nämnde och där länsstyrelsen uppenbarligen har avslagit avstängning finns det bara en enda väg. Den har dessutom många på och avfarter och många korsningar. Där klarar man inte kravet på en helhetsbedömning. När det gäller min roll att uttala mig om tillståndsgivning eller ett enskilt fall avstår jag i dessa ku-tider så att jag inte överskrider några gränser. Jag delar Monica Greens ambition och tanken på delmål. Det är inte oviktigt med de infrastruktursatsningar som görs, inte minst på riksväg 50, och de möjligheter som kan uppstå framöver. Vi har där en väg som blir en gammal väg när vi får en ny väg. Det pågår ett intensivt arbete där, så några delsträckor kanske vi kan få. Det som jag har hört av experter på departementet är att lagutrymmet finns, men att man alltid ska göra en helhetsbedömning. Jag tror att fortsatt kontakt och dialog med organisationen för Vätternrundan, som gör ett väldigt bra arbete, kan visa på lösningar.
Fru talman! Det är jätteviktigt med infrastruktursatsningar. Jag vill poängtera hur viktigt det är att ha kravet att alltid se till att det finns en cykelväg när det byggs två-plus-ett-vägar. Vi har sett dåliga exempel den senaste tiden. För bilisternas skull gör man en två-plus-ett-väg, men man tar bort den cykelväg som fanns där tidigare. Jag tycker att det skulle vara ett krav att man, när man gör om vägar till två-plus-ett-vägar för att det ska vara trafiksäkrare för bilisterna, inte får ta bort cykelvägar. Det borde finnas krav på att det alltid ska byggas en cykelväg vid sidan. Vätternrundan är ett stort evenemang. Trafiken kan läggas om, enligt arrangörerna. Det kanske behövs mer information till de boende så att de känner sig säkra på att de kan ta sig till sina bostäder under det här dygnet. Det är en fantastisk årlig manifestation. Om vi samarbetar med alla organisationer, frivilliga krafter, myndigheter och politiker som är intresserade av att få 30 bilfria mil skulle vi kunna nå långt. Jag tror att vi kan se till att Vätternrundan blir bilfri inom några år. Jag hoppas att ministern kommer att jobba tillsammans med mig för det målet.
Fru talman! Det är roligt att Monica Green lyfter upp frågan om Vätternrundan. Den sätter fokus på något som känns alltmer aktuellt. Hur kan vi få människor att både vilja och kunna cykla mer än vad man gör i dag? Det finns flera skäl. Det handlar om framkomlighet och konkurrens med annat, men också om hälsa. Sådana här lopp som nu finns över hela landet och blir mer och mer attraktiva är en möjlighet. Vi vet att det är en stor blandning på de människor som är med och det är naturligtvis bra att säkerheten för alla inblandade är så hög som möjligt. Jag delar den inställningen. När det gäller ny infrastruktur ställs det olika krav på framkomlighet. Det handlar ofta om att en väg ska göras om. Jag vet att Monica Green i sitt eget närområde har intensiva diskussioner om en väg som ska byggas ut till flera filer. Det vanligaste är att man tar mark i anspråk för att kunna bredda. Framför allt på landsbygdsvägar har det medfört att den vägren som fanns förut inte längre finns kvar. Det är inte lustigt att bli omkörd av en lastbil med kanske 70 cm till godo. Trafikverket tittar på detta, men jag kan inte i dag säga att det ska vara ett krav att man alltid ska göra en cykelväg när man bygger en två-plus-ett-väg. Ambitionen finns mer och mer i kommunerna. Vi är naturligtvis positiva till det. Jag tycker också att det är bra med mer information till de boende. Det är alltid bra med mobility management. Kunskap och information tror jag kan vara en väg.